förande av biståndsinsatser på alla områden även borde beakta deras inverkan på kvinnornas situation. Detta skulle alltså i fortsättningen genomsyra SIDA:s hela arbete och även beaktas vid stöd till svenska och mellanstatliga organisationers ulandsprojekt med inriktning på ”kvinnor och andra eftersatta grupper”. Med beklagande läser man i utskottsbetänkandet följande: ”En under hösten företagen översyn av riktlinjernas tillämpning i praktiken har gett vid handen att intentionerna inte i önskvärd grad blivit fullföljda.” Fru talman! Detta är så mycket mera beklagligt som tydligen arbetet har fortgått på ett slentrianmässigt sätt långt efter det att beslutet om en omliggning fattades. SIDA:s styrelse prövar nu de åtgärder som kan behövas för att en ändring skall komma till stånd. Jag hoppas att denna omprövning inte bara skall bli genomgripande utan också leda till snabba och effektiva åtgärder. Jag nämnde ”kvinnor och andra eftersatta grupper”. Detta är ett direkt citat ur utskottets betänkande, och det visar att kvinnor som grupp i dag som något helt naturligt hänföres till eftersatta grupper. Tyvärr stämmer detta också överens med verkligheten. Majoriteten av världens kvinnor lever i u-länder och är i bokstavlig mening en cftersatt grupp. Det är på dem och på att förbättra deras förhållanden som våra utvecklingsansträngningar i första hand måste inriktas. Vi har pekat på detta när vi i centermotionen 727 sökt föra de mest eftersatta, nämligen landsbygdens och jordbrukets kvinnor, in i blickpunkten. Många av dessa kvinnor, bl.a. i en rad av Afrikas länder, har av tradition haft en stark ställning i produktionen. Med införandet av nya jordbruksmetoder och undanträngandet av traditionella kulturmönster har kvinnorna förlorat sin tidigare ställning i produktionen och därmed också förlorat sin betydelse för familjens ekonomi och försörjning. Här måste kvinnorna hjälpas, så att de följer med i utvecklingen och inte hamnar utanför denna. Samtidigt måste de också ges direkta kunskaper. Alfabetiseringskampanjer är nödvändiga och måste pågå samtidigt som kvinnorna sättes in i den nya tekniken. Viktigt är också att dessa kampanjer, såväl på det praktiska och yrkesmässiga området som när det gäller skriv och läskunnighet, riktas till både kvinnor och män, detta för att förhindra att en utbildningsklyfta uppstår i familjen och kvinnorna ytterligare sackar efter. Världsaktionsplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män har som sitt viktigaste syfte att i grund förändra kvinnornas ställning. Kvinnorna måste föras in i nationellt och internationellt utvecklingsarbete. De måste omfattas av allt utvecklingsarbete, och de måste själva ges möjlighet att påverka utvecklingen. Intensiva ansträngningar måste göras för att utbilda kvinnor. Detta är också grundförutsättningen för en höjd levnadsstandard i familjerna, för en bättre framtid för kommande generationer, för barn som i dag födes till svält, umbäranden, sjukdomar och lidande. Främst gäller här en enkel utbildning om vardagsnära förhållanden, om mat, hälsa, hygien, familjeplanering. Också detta är helt i Internationellt utvecklingssamar enlighet med de prioriteringar som görs i världsaktionsplanen. Ge mödrarna kunskaper på dessa områden, och vi skapar då också garantier för barnens framtid. Antalet barn i världen ökade under 1975 med ett netto på 75 miljoner. Majoriteten av dessa barn kommer att leva under obeskrivlig nöd och obeskrivligt lidande, om de över huvud taget får leva. Ändå skulle många av dessa barn kunna räddas till en bättre tillvaro. om deras mödrar hade: endast elementära kunskaper om hur de kan använda även knappa och bristfälliga resurser som står dem till buds. I många fall finns viss möjlighet till en höjd standard bokstavligen talat utanför deras egen dörr. Att lära mödrar att ta till vara och rätt använda lokal föda, t.ex. grönsaker som de själva kan odla för ringa kostnad, kan ge barn det kosttillskott som behövs för att skydda dem för bristsjukdomar och de följder som dessa kan orsaka, t.ex. blindhet. Projekt som startats i delstater i Sydindien av den internationella kvinnoorganisationen Associated Country Women of the World i samarbete med lokala delstatliga sjukvårdsmyndigheter har gett förvånande positiva resultat. En kopp hemmaodlade färska grönsaker om dagen, så tidigt som möjligt insatt i barnens kost, har de senaste fyra åren räddat hundratals barn årligen från blindhet och även visat sig ha en positiv verkan för barn som genom felnäring eller undernäring drabbats av försämrad syn. Läkarbehandling har satts in i de senare fallen, och samtidigt har mödrarna fått undervisning i att odla och anrätta de nödvändiga grönsakerna. Genom kampanjer ute i byarna har andra mödrar nåtts av samma information. Liknande metoder användes av svenska Rädda Barnen i Bangladesh, där en svensk ledartrio — administrator, sjuksköterska och nutritionist - lett ett hjälpprogram i Mirpur. 350 mödrar tog del i undervisningen, och man räknar med att därmed berördes ca 1 600 familjemedlemmar. Våra biståndsmedel är begränsade, men med enkla metoder som de här nämnda kan man också med små ekonomiska insatser nå betydande resultat. Jag hoppas att SIDA vid övervägandet av de nya riktlinjer som tidigare nämnts också beaktar enkla utvecklingsmetoder av detta slag. Kvinnor måste ges kunskaper — på alla nivåer. Kunskaper är också vägen till att ge dem medinflytande och möjlighet att förändra och förbättra sina egna förhållanden. Världsaktionsplanen stryker kraftigt under detta. Men u-ländernas kvinnor är ännu långt ifrån detta inflytande. Också här kan Sverige driva på utvecklingen genom att t.ex. begära att också kvinnor får delta i de överläggningar som regelbundet föregår ett nytt projekt för utvecklingssamarbete. När hände det för övrigt senast utt kvinnor från början deltog i sådana överläggningar? I många u-länder finns i dag medvetna kvinnor som vill föra utvecklingen vidare, som är beredda att gå i spetsen. Men de är ännu långt ifrån inflytande. De har att kämpa mot fördomar, traditioner och sedvänjor, på många håll även mot lagar som erbjuder svårigheter långt utöver de frågor som vår svenska jämställdhetsdebatu rör sig om. Det gäller att övertyga regeringarna om det riktiga i förändringar som i grund ger kvinnorna en annan ställning i samhället och i familjen. Det gäller också att påverka männen så att de verkligen förstår situationen. En u-landskvinna har sagt: ”Männen måste motiveras av en liknande önskan som vi hyser till förändringar. I annat fall misslyckas vi.” Här måste Sverige gå fram på många vägar och med många medel för att nå de rätta resultaten. Till slut ett citat ur världsaktionsplanen: ”Tre fjärdedelar av mänskligheten står f.n. inför svåra sociala och ekonomiska problem. Det är kvinnan som drabbas värst. När det gäller att förbättra hennes ställning i världen måste hon tilldelas en central roll i planerna på en ny ekonomisk världsordning.” Jag vill tillägga: De 50 26 av mänskligheten som kvinnorna utgör måste aktivt kopplas in i arbetet för en bättre värld. Världen har inte råd att längre undvara deras medverkan. Ett par mycket korta ord om centerns inställning till Sydafrika, som tidigare ifrågasatts här. Om hjälpen till sydafrikanska befrielserörelsen ANC och övriga befrielserörelser i södra Afrika råder inga delade meningar inom centern. Vi vill här bidra till att Sydafrikas folk i fortsättningen skall kunna själva bestämma över sina egna angelägenheter. Vi har också anslutit oss till vad som i utskottsbetänkandet anföres under punkten 6, Humanitärt bistånd och studiestöd till afrikanska flyktingar och befrielserörelser m.m.

Biståndspolitiska utredningen har som bekant fått i uppdrag att utreda frågan om den framtida organisationen.

En huvudprincip för verksamheten är att det svenska stödet skall ges en sådan inriktning att det så mycket som möjligt bidrar till att självständig forskningskapacitet utvecklas i mottagarländerna. Det är givetvis väsentligt att få fram ett bredare faktaunderlag och nya problemlösningar, men än viktigare är att motverka och helst bryta det intellektuella beroendeförhåltande i vilket u-länderna över lag befinner sig i förhållande till den industrialiserade världen. Med hänsyn till att konsolideringsarbetet även under nästa budgetår kommer att ställa stora krav på beredningen och dess sekretariat har 85 milj.kr. ansetts ge tillräckligt vid ram för de aktiviteter som man under nästa budgetår kan räkna med. Enligt vad som framgått delar beredningen denna bedömning. Utrymmet för nya insatser inom denna ram är omkring 25 milj.kr. En mindre del av medlen för u-landsforskning kommer att användas för stöd till svensk forskning. Sådant stöd skall kunna utgå där det finns ett direkt u-landsintresse för samarbete med svensk forskning och för att hålla en långsiktig beredskap i Sverige för forskningssamarbete med u-länder. Men beredningens främsta uppgifter är att bidra till att skapa och förstärka forskningskapacitet i u-länderna. Från u-ländernas sida har man hittills mest engagerat sig i frågorna om teknologiöverföring. Men under scnare tid har man alltmer betonat behovet av forskning inom ct vidare fält. Jag skall inte närmare ta upp denna problematik utan slutar med att konstatera att utskottet mot bakgrund av det anförda anser att 85 milj.kr. nästa budgetår utgör en rimlig nivå för stödet till u-landsforskning.

Fru talman! Jag vill uttala min tacksamhet för den välvilliga behandling som min motion har rönt i utrikesutskottet. Jag skulle vilja säga att många sjuksköterskor och läkare genom åren har utfört en utomordentligt god gärning i biståndsländerna. Men en svårighet för dessa har varit alt de när de kommit tillbaka till Sverige inte får tillgodoräkna sig tiden på ett missionssjukhus vid tjänsteårsberäkningen. Det har också medverkat till att det varit besvärligt att rekrytera till missionssjukhusen. Jag har några år motionsvägen aktualiserat detta spörsmål. Socialutskottet har uttalat sig ganska positivt med anledning av min motion, och nu är det min och vår förhoppning att, som utskottet säger. även tjänstgöringsförhållanden vid missionssjukhusen helt naturligt kommer att beaktas i detta sammanhang. Jag hoppas att man inte glömmer bort denna personal när den grupp som arbetat med dokumentationsfrågorna blivit färdig med sitt arbete.

Då, liksom under Portugals kolonialism, kämpade MPLA mot utländsk aggression och för nationell självständighet samt social frigörelse. Då liksom tidigare var MPLA den enda nationella befriclserörelsen i Angola med folklig förankring. Den var både nationell och revolutionär, den hade en antiimperialistisk inriktning och den hade befriat stora delar av Angola. I likhet med vad progressiva befriclserörelser gjort i andra länder hade man i de befriade områdena startat reform och skolningsverksamhet och aktiverat massorna. Då liksom tidigare hade MPLA stort behov av materiellt bistånd för uppbyggnadsarbetet i stora delar av landet. Det som hände var ju att Angola invaderades av fiender till Angolas självständighet, av sydafrikaner och styrkor från USA:s egna marionetter. USA sände i december 1975 en expeditionsstyrka ur marinen till de angolanska farvattnen, bestående av hangarfartyg, robotbestyckad kryssare och tre jagare. På hangarfartyget fanns det flygplan i stor mängd, napalm. robotar och splitterbomber. Holländska, brittiska och andra legoknektar deltog i striderna mot MPLA. En direkt militär intervention igångsattes alltså mot den unga republiken, en invasion i vilken Sydafrika och le Internationellt utvecklingssamar goknektarna spelade den mest aktiva rollen. De opererade under sken av att tillhöra de s.k. nationella befrielseorganisationerna FNLA och UNITA. Men inte bara med militära medel försökte man krossa Angolas självständighet. Imperialisterna försökte också krossa landet ekonomiskt. Oljebolaget Gulf upphörde med sin oljeproduktion. Bolaget svarade för större delen av oljeutvinningen i det Angola som har oljereserver som räknas till de största söder om Sahara. Amerikanska banker har hållit inne angolesiska tillgångar, och USA-regeringen har stoppat leverans av flygplan som redan betalats. Man har försökt inringa landet och strypa det genom att förorsaka brist på materiel och förnödenheter. Regeringen hade vid den tidpunkt då motionen skrevs erkänt att Sydafrika och Zaire invaderat Angola och att FNÅLA och UNITA är beroende av dessa stater. Utvecklingen i Angola visade ju att FNLA och UNITA fungerat som rena terrororganisationer med syfte att krossa den folkliga mobiliseringen och upprätta en nykolonialt beroende stat i Sydafrikas och USA:s intresse. Jag vill understryka att vi tyckte det var märkligt all regeringen inte drog konsekvensen av sin uppfattning och föreslog bistånd till MPLA. I vår motion föreslog vi att riksdagen skulle besluta om ett bistånd på 25 milj.kr. till MPLA för det här budgetåret.

eftersom MPLA är den dominerande kraften i Angola. Det är denna rörelse som svarar för att en progressiv utveckling i landet kan komma till stånd. De insatserna har man, som jag förut påpekade, påbörjat tidigare, under kampen mot kolonialismen och utländska interventionsstyrkor. För MPLA har det hela tiden varit fråga om en kamp för nationell självständighet och för social och ekonomisk rättvisa. Vi menar att Sverige redan nu borde bidra till dessa MPLA:s ansträngningar. Sett mot den bakgrunden är utskottets förslag om stöd till Angola otillräckligt. Vpkmotionens begäran om 25 milj.kr. till MPLA och Angolas folk svarar bättre mot det behov av hjälp till vidareutveckling som finns hos Angolas folk. Eftersom statsrådet Sigurdsen i sitt anförande här i dag i kammaren meddelat att regeringen kommer att bevilja ytterligare 15 milj.kr. i bistånd till Angola, kommer jag emellertid inte att yrka bifall till vår motion.

Vi har sagt och säger att en fråga som verkligen bör ställas i anslutning till denna rekommendation är: När tänker Sverige förverkliga innehållet i densamma? | Det är ett faktum att förtrycket i Sydafrika snarare har förvärrats än förbättrats. Ingenting har hänt med apartheidsystemet; det är fortfarande lika ruttet. Varje individ som väljer att verka mot apartheidregimen är medveten om att han eller hon riskerar svåra straff. Motstånd finns dock i alla fall. Människor organiserar sig i olagliga och halvlegata grupper, och den underjordiska verksamheten fortsätter. Detta återspeglar sig i den uppsjö av politiska rättegångar som de senaste åren ägt rum i Sydafrika. Efter att i slutet av 1960-talet ha förklarat att motståndsrörelsen ANC var krossad hittar regimen nu ”infiltrerade ANC-agenter” överallt i samhället. Regimen har också utrustat sig med en hel arsenal av speciallagar, vilka gör det möjligt för polisen att arrestera personer och hålla dem inspärrade långa tider utan att precisera några som helst anklagelser. Det enda som kan avskaffa apartheidsystemet och leda tilt de förtryckta folkgruppernas befrielse är organiserad kamp mot förtryckarna. Sedan lång tid tillbaka är de sydafrikanska massorna organiserade i den s.k. kongressalliansen. Den består av African National Congress, som är den ledande politiska organisationen, av South African Iridian Congress, som organiserar folk av asiatiskt ursprung, av Coloured Peoples Congress, Internationellt utvecklingssamar som organiserar mulatterna, av Congress of Democrats, som är de progressiva vitas organisation, samt av South African Congress of Trade Unions, som är de icke vita arbetarnas i praktiken förbjudna fackförbund. Kongressalliansen, med ANC som ledande kraft, mobiliserade på 1940 och 1950-talen de förtryckta och utsugna afrikanerna till massiva strejker, demonstrationer m.m. Under senare år har rörelsen trots det oerhörda polisförtrycket lyckas sprida sin propaganda inom landet och utvidga sin Organisation. Om man vill motverka det sydafrikanska apartheidsystemet måste ett kraftigt stöd mobiliseras till förmån för afrikanernas egen motståndsrörelse. Vi menar alltså att det är fullt befogat med ett anslag till denna motståndsrörelse, och vi har i vår motion yrkat att riksdagen skall besluta att anslå 10 milj.kr. till ANC i Sydafrika, att disponeras fritt av rörelsen, och jag yrkar bifall till den motionen. Herr Måbrink har redan yrkat bifall till motionen 1138, som handlar om stöd till befrielserörelsen i Eritrea. Jag skulle emellertid vilja understryka detta bifallsyrkande genom att hänvisa till en notis i Dagens Nyheter för i dag. Där sägs det att lastbilar och bussar fullpackade med tusentals bönder rullade på väg mot Eritrea på tisdagen och att upp emot 20 000 bönder redan samlats vid gränsen. Man har fått höra att de skall delta i en marsch in i Eritrea, där de skall lägga under sig allt de kommer över. I slutet av notisen sägs det: ”Om meningen är att dessa bönder med föråldrade vapen och helt utan militär utbildning skall ta upp kampen mot den eritreanska gerillan kan de inte ges stora chanser att överleva. Gerillan” — alltså befrielserörelsen — ”har bundit ca 20 000 välutrustade etiopiska soldater i provinsen i flera år.” Jag vill nämna detta som ett exempel på cynism från de etiopiska myndigheternas sida, ett exempel som är talande nog och som jag anser måste brännmärkas här i dag.

Fru talman! Jag tänkte ägna några minuter åt frågan om stöd till Vietnam och även åt reservationen 7, som handlar om Cambodja. Det var drygt ett år sedan det blev fred i Vietnam. Fredens dag föregicks av ett långt - mycket långt - och förödande krig. Det fattiga u-landet Vietnam har under decennier fått kämpa för sitt oberoende och sin självständighet. Kampen har fått föras mot till synes helt övermäktiga stormakter. Den förstörelse som genom USA:s enorma krigsmaskin har åstadkommits i Vietnam är oerhört stor. Jag tror inte att någon av oss här kan föreställa sig vilka skador som deua krig har åstadkommit för land och folk. Människor har dödats och lemlästats. Kommunikationer, skolor och sjukvårdsinrättningar har slagits sönder, ja, själva marken har på stora arealer förstörts av bomber och kemiska stridsmedel. Miljoner människor har tvingats att bli flyktingar i eget land, och det har beräknats att bortåt fyra miljoner arbetslösa nu finns i Sydvietnam. Nu står detta krigshärjade folk med den enorma uppgiften att åter uppbygga ett sargat land. Vår beundran för vietnamesernas tappra kamp i kriget är stor. Vi tror att denna tapperhet och uthållighet skall bära detta folk genom de mödor och svårigheter som återuppbyggnadsarbetet innebär. ”Krigets hjältemod skall vändas till ett fredens hjältemod”, försäkrade Pham van Dong när biståndsutredningen besökte Nordvietnam i höstas. I det fredliga återuppbyggnadsarbetet behöver Vietnam ett starkt och aktivt stöd. Sverige måste med all kraft medverka. Biståndet till Vietnam har tyvärr utsatts för ständiga angrepp, främst från företrädare för moderata samlingspartiet. Dessa angrepp fullföljs också i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Moderaternas kritik tar sig två mycket beklämmande uttryck i reservationen 10. Moderata samlingspartiet menar att biståndet till Vietnam är för stort. Första stycket i dess reservation kan inte fattas på annat sätt. Att ta återföreningen av Syd och Nordvietnam till intäkt för att det samlade biståndet nu är för stort till ett enskilt land är att ses somden obotfärdiges förhinder. Herr Hernelius har visserligen här i dag försäkrat att han inte förordar ett lägre belopp i år, men hans anförande och reservationen 10 utgör belägg för att moderata samlingspartiet inte accepterar ett biståndsanslag till Vietnam på denna höga nivå i fortsättningen. Lyckligtvis står moderaterna ensamma bakom denna reservation. Men moderaternas inflytande över biståndspolitiken tycks växa. Fallet Cuba är ett exempel på detta. Moderaterna inledde kritiken mot biståndet tilt Cuba. I år får de stöd av de båda andra borgerliga partierna. Herr Björck i Nässjö har här i dag i svepande ordalag kritiserat att regeringen trappar upp biståndet till ”den här typen av länder”. Det är stötande, sade han. Jag tycker att detta uttalande är oroväckande, inte minst med hänsyn till det växande inflytande som moderaterna tycks ha när det gäller borgerlig biståndspolitik. Den andra delen av reservationen 10 är närmast cynisk. Moderaterna vill åstadkomma nya förhandlingar om skogsindustriprojektet Bai Bang. Varför? Jo. därför att projektet har blivit dvrare än beräknat. Moderaterna vill att ett nytt avtal skall ingås med syfte att det fattiga, krigshärjade Vietnam skall svara för fördyringarna så att det rika Sverige inte drabbas av kostnadsstegringarna. Ja, det står faktiskt ”så att Sverige inte drabbas” i den moderata reservationen. I moderaternas partimotion står det ”så att i varje fall inte Sverige drabbas”. Jag tycker det är cyniskt. Men tyvärr är moderaternas önskan redan uppfvlld. Vår ckonomiska världsordning fungerar nämligen så att kostnadsökningarna i detta fall inte drabbar Sverige — de drabbar Nordvietnam. Projektet Bai Bang ryms nämligen inom Sveriges biståndsram för Nordvietnam. Om inte kostinadsstegringar inträffade i Bai Bang, skulle vårt bistånd räcka också till andra angelägna insatser i Vietnam. exempelvis ökat importstöd. Kostnadsökningarna i Bai Bang tär därför på det utrymme Vietnam så väl skulle behöva för andra insatser. Internationellt utvecklingssamar 110 Även den här delen av reservationen 10 kan därför bara ses som ett uttryck för moderaternas vilja att framdeles minska den samlade biståndsramen för Vietnam. Så några ord om Cambodja. Herr Hernelius var mycket hård i sin kritik mot varje tanke på humanitärt bistånd till Cambodja. Han ansåg att det är ett hån mot biståndspolitiken att överväga biståndsinsatser i det landet. Låt mig då först framhålla att vad det handlar om i fallet Cambodja är humanitärt bistånd inom ramen för katastrofanslaget. Utskottet anser att om sådana kanaler öppnas som gör det möjligt att effektivt bispringa nödlidande miinniskor i Cambodja bör Sverige stå fast vid sin beredvillighet att lämna humanitärt bistånd. Den nödsituation bland enskilda människor i Cambodja som herr Hernelius skildrade var ju ytterst dramatisk. Jag skall inte diskutera riktigheten av den bild som herr Hernelius gav. Vi vet tyvärr alldeles för litet med säkerhet för att kunna föra en diskussion om det. Men mot bakgrund av den nödsituation som herr Hernelius tecknade vore det väl rimligt att tillstyrka humanitärt bistånd om det, som utskottet säger, kan komma nödlidande människor till del. Det är ju bara detta det handlar om. I moderaternas partimotion betonas att hjälpbehovet och icke politiska bedömningar skall vara avgörande för våra biståndsinsatser. ”Fattiga människor som tyngs av en dålig regering skulle dessutom straffas med uteblivet utvecklingsbistånd”, om vi gör politiska bedömningar — så står det i moderaternas partimotion. Jag skall nu inte gå in i en diskussion kring frågan om länderval. Jag vill bara, med vad jag citerat ur den moderata partimotionen, peka på den inkonsekvens som moderata samlingspartiet uppvisar genom reservationen 7 om Cambodja. I Cambodja bör inte nödlidande människor få något humanitärt bistånd från Sverige, anser de moderata reservanterna, och orsaken är att en omänsklig regim sitter vid makten. Jag konstaterar avslutningsvis att moderata samlingspartiet i sin iver att politisera biståndsdebatten glömmer de nödlidande människorna även när det gäller fördelningen av humanitärt bistånd.

Herr talman! Den fråga som vi i dag diskuterar är gigantisk. Det gäller ytterst möjligheterna för mänsklighetens överlevnad på vår jord. I dag råder en ojämlikhet som är nästan ofattbar mellan den standard som vi lever i och den som de fattiga folken tvingas dra sig fram på. Man kan indela mänskligheten efter levnadsstandard i tre grupper. Två femtedelar lever i de rika länderna, två femtedelar i de verkligt fattiga länderna och en femtedel i en mellangrupp av länder. De rika två femtedelarna konsumerar ca 85 96 av världsförnödenheterna, medan de fattiga två femtedelarna får nöja sig med 3 96. Vi i Sverige, som hör till de rikaste av de rika, konsumerar således per invånare 25-30 gånger mer av jordens förnödenheter än en invånare i t.ex. Bangladesh, Indien eller Etiopien. Problemet inför en ny ekonomisk världsordning är därför tvådelat. En nyfödd västerlänning t.ex. konsumerar under sin levnad lika mycket som 25-30 indier. Vad som därför måste begränsas är både de höga födelsetalen i de fattiga länderna och den höga konsumtionen i de rika. Låt oss slå fast att missförhållandena i världen till icke oväsentlig del är en följd av vissa länders accelererande ”utsugning” av andra. Vi kanske har svårt att erkänna det — men Sverige tillhör de utsugande. De rika länderna måste göra klart för sig att en standardsänkning för deras del är nödvändig. I en standardsänkning ligger också ett visst egenvärde. Vi skulle må väl av att ändra våra överflödsvanor i fråga om mat, kläder, lyxbilar och ”statusprylar” i allmänhet. Därmed skulle vi också kunna låta vår produktion få en annan inriktning — på varaktiga nöd vändighetsartiklar. Den produktionskapacitet som vi på så sätt finge ledig skulle inriktas på saker anpassade till de fattiga ländernas nivå.

Jag skall här bara nämna tre områden där betydande begränsningar av konsumtionen kan ske utan men för medborgarna: 1. Sveriges andel i den globala livsmedelsproduktionen måste ökas. All mark som är lämplig för livsmedelsproduktion måste användas för sådan i stället för t.ex. golfbanor, flygfält och bebyggelse av olika slag. Vi har annan mark för dessa senare ändamål. Vidare måste vi ändra våra kostvanor, minska vår konsumtion av animaliskt fett, övergå från den näringsslösande slaktdjursuppfödningen till större konsumtion av vegetabilier. En sådan koständring bör stimuleras genom kostupplysning och aktiv prispolitik. 2. Vår transportpolitik måste göras mindre resursförbrukande. Landsvägstransport 1. ex. kräver fyra gånger så mycket bränsle som vattenvägstransport. För att ersätta ett dygns trafik på t.ex. Trollhätte kanal skulle det behövas nästan 500 långtradare i trafik mellan västkusten och Vinerområdet. Fler kanaler behövs — likaså stöd åt kanal och kustsjöfarten. Energiförbrukningen vid flygtransporter är ca 65 gånger större än vid vattenvägstransport. En begränsning av flygtransporter, t.ex. genom skatt på flygbensin, skulle kunna dämpa utnyttjandet av detta slösande transportsätt. 3. Konsumtion av skadliga och onödiga varor såsom alkohol och tobak borde kunna begränsas. Under 1975 1. ex. konsumerade vi för en halv miljard mer alkoholhaltiga drycker än 1974. Inom detta konsumtionsområde — och för andra överflödsvaror — finns anledning att införa konsumtionsskatteskärpningar. Sverige har möjlighet att genom att utarbeta en plan för en successivt ändrad livsstil bli föregångsland för övriga rika länder. Insatser från Sveriges sida i avsikt att visa de rika ländernas möjligheter att begränsa sin överflödskonsumtion och i stället producera nödvändighetsvaror för globala behov skulle inte bli utan effekt. En sådan ”demonstration” skulle kunna bli ess led i vårt lands bidrag till en ny ekonomisk världsordning! Om dessa tankegångar handlar motionen.1143, vars ena rubrikdel ”om ändrad livsstil” fallii bort i trycket: Jag har dels i motionen, dels här i debatten velat understryka - mera än som görs i betänkandet — behovet av begränsningar I de rika ländernas konsumtion. Herr talman! Jag avser att med min röst stödja reservation nr I som kräver att vi via en parlamentarisk utredning låter utreda möjligheterna för Sveriges del av en konsumtionsbegränsning.

Herr talman! En stor del av dagens biståndspolitiska debatt har handlat om fortsatt bistånd till Cuba. En mindre del av debatten har handlat om Angola. När de borgerliga partierna hävdar att man skall skära ner biståndet till Cuba är utgångspunkten i motiveringen många gånger att Cuba aktivt stödde Angola 1 dess frigörelsekamp. Sverige har sedan flera år verkat för och genomfört ett aktivt stöd till befrielserörelser i södra Afrika. Vi har gjort det exempelvis till Frelimo och vi kan i dag glädja oss åt att vi kan ge ett stöd till den fria staten Mogambique. Vi stödde ckonomiskt MPLA och dess kamp för ett fritt Angola, och Angola är den i dag senast frigjorda staten. I motionen 728 har fru Dahl och jag framhållit det angelägna i att vi från svensk sida även fortsättningsvis ger regeringen i Angola ett aktivt stöd. Motionen skrevs i en situation då ett befrielsekrig pågick i Angola, då FNLA och UNITA under stöd av sydafrikanska trupper försökte kasta 'ut den regering i Angola som hade det bredaste stödet såväl i Angola som internationellt. Lyckligtvis hade inte Sydafrika framgång i siut uppsåt att lägga ytterligare territorium under sin rasistiska politik. Vi menar som motionärer att det är oerhört viktigt att vi fortsättningsvis prioriterar Angola. När vi skrev motionen handlade det om humanitärt bistånd.

"Det synes naturligt att biståndet på detta stadium i huvudsak tar sikte på de omedelbara försörjningsbehoven, sjukvården etc. Förutsättningar för planering av långsiktigt utvecklingssamarbete med Angola har tidigare inte förelegat. Sedan de akuta hjälpbehoven tillgodosetts, kan det dock bli aktuellt att inleda diskussioner om ctt fastare samarbete syftande till ekonomisk och social utveckling.” Jag vill för egen del understryka det angelägna i att sådana diskussioner kommer till stånd så snart som möjligt. Angola uppfyller de rimliga krav som man kan ställa på en stat för mottagande av svenskt bistånd. Det är ett land som helt nyligen har genomgått en fruktansvärd befrielsekamp. ett land vars frihet och oberoende är hotade av mäktiga grannar, et land som vill föra en politik syftande till social och ekonomisk utjämning och ett land som vill föra en oberoende utrikespolitik. Några av dessa skäl utgör själva en utgångspunkt och ett skäl för svenskt bistånd, och sammantaget torde det vara helt klart att de fullt ut motsvarar de krav man kan ställa för bistånd. Därför vill jag understryka det angelägna i att det kommer till stånd diskussioner med regeringen i Angola för att få fram ett fastare samarbete. Den beredvillighet och aktivitet som regeringen har visat i dessa avseenden genom alt hittills anslå 26 milj.kr. tar Jag också till intäkt för alt regeringen för sin del är beredd att aktivt verka i den riktningen. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets skrivning, men Jag vill understryka allvaret i att man följer upp det aktiva solidaritetsarbetet med Angolas folk. Internationellt utvecklingssamar

Herr talman! ”De enskilda organisationerna — vars värdefulla insatser är allmänt omvittnade — har blivit alltmer betydande förmedlare av statligt bistånd.” Detta var ett direkt citat ur utrikesutskottets betänkande. Jag tycker det är värdefullt att utskottet gör detta positiva uttalande. Och det blir inte mindre värdefullt när det följer på en upplysning om hur denna del av SIDA:s verksamhet under de tio senaste åren har ökat från två miljoner till 35 miljoner.

Herr talman! Jag gläds åt det omfattande biståndsarbete som har kommit i gång t.ex. i Vietnam, och jag hoppas att det skall utvecklas och verka i det fredliga samarbetet och stimulera återuppbyggnadsarbetet efter det vietnamesiska folkets långa kamp för sin självständighet. Ett annat område som jag under ett flertal år har försökt att följa utvecklingen i är Mellanöstern. Jag skall erkänna att jag hyser stor oro för det områdets framtid. Den som varit engagerad i enstaka humanitära projekt har emellertid kunnat konstatera att det i vårt land finns många generösa människor som är beredda att verkligen stödja aktiviteter av denna art. Det har i och för sig varit ganska enkelt att verka i sakfrågorna då projekten alltid har gällt att stödja verksamhet som redan i praktiken pågår. För några år sedan var vi några i en liten organisation som tyckte att vi skulle försöka oss på ett rent nybyggnadsprojekt. Efter noggranna undersökningar och kontakter på ort och ställe fastnade vi för att verka för ett barnhem i det egentliga Israel. Det var alltså en rent humanitär hjälpaktivitet. Vi var naturligtvis medvetna om att Israel inte kan betecknas som ett u-land, men med tanke på landets ur skilda aspekter trängda läge fann vi det mycket meningsfullt. Barnhemmet skulle byggas i staden Nasaret och kunna bli till glädje inte minst för dess arabbefolkning. Våra kontakter i Israel såväl på departementsnivå som på kommunal nivå visade att man där var positiv, och i samråd med parterna därnere har vi också kunnat göra en enklare förprojektering.

Herr talman! Jag begär i min motion 1975/76:209 — i likhet med vad centern begär i sin partimotion — en parlamentarisk utredning om konsekvenscerna för Sveriges del av en ny internationell ekonomisk världsordning. Jag begär vidare material och medel för en bred informationskampanj. Jag begär vidare att en särskild referensgrupp knyts till utredningen. Jag trodde faktiskt att utskottet skulle tillstyrka den här motionen. Alt utskottsmajoriteten inte gjort det tar jag som.ett bevis på antingen ett bristande intresse för engagemang eller en ovilja att inför valet ta upp de här frågorna. Man måste dock ha klart för sig att den här frågan är av annat slag än de frågor vi annars behandlar. Det här är en fråga om åtgärder på lång sikt, och vi måste börja nu och gå steg för steg. Det här är en fråga som är väsensskild från våra andra frågor, eftersom den inte handlar om att materiellt sett förbättra livssituationen för våra cgna medborgare. Det handlar mer om vad vi är beredda att avstå. Frågan kan inte avgöras enbart centralt -- hela problemställningen måste föras ut till organisationerna och till människorna i samhället för debatt, studium och ställningstagande. Samhällsmedborgarna måste ta ställning till vilka förändringar och nedskärningar de är beredda att acceptera i sin egen situation för att medverka till solidaritet i världen. Utskotltsmajoriteten talar om de konsekvenser som på längre sikt följer av en ny ekonomisk världsordning. Utskottet skriver: ”Delvis har emellertid dessa konsekvenser redan kartlagts. Andra aspekter befinner sig under aktivt studium eller utredning.” Jag skall inte vara så vanvördig att jag säger vad jag verkligen tycker och tänker om ett sådant resonemang. Även om jag försöker vara litet mer hövlig. måste jag ändå tala om trångsynthet och småskurenhet. Man hänvisar till diverse studier, bl.a. sekretariatet för framtidsstudier, som studerar Sveriges internationella villkor. Man har inte fattat vad det är fråga om, nämligen att åstadkomma cen global jämlikhet. Det är fråga om en ny utvecklingssyn. Utvecklingsbegreppet är i dag knutet till ekonomisk tillväxt och inrymmer inga kvalitetsbestämningar Internationellt utvecklingssamar utan handlar ensidigt om materiella ting. Vi har mer och mer kommit till insikt om att den ensidiga utveckling som vi eftersträvat inte innebär personlig välfärd — den kan heller inte utgöra grundval för en internationell solidaritetspolitik. Utvecklingsbegreppet måste ges en kvalitativ dimension. Det är fråga om en ny personlig livsstil, som innebär självförverkligande, solidaritet och ansvar för varandra i världen nu och för kommande generationer — ett utvecklingsbegrepp som sätts i förhållande till människors möjligheter och verkliga behov. Jag hade hoppats och trott att vi skulle få sätta i gång ett stort studieoch diskussionsarbete över hela vårt land — och inte bara där utan över hela Norden — samt att vi i kyrkor och församlingar, i organisationer, på arbetsplatser och i skolor skulle få ägna oss åt dessa frågor, diskutera och ge våra synpunkter. Men nej. Centerns kvinnoförbund, som jag tillhör, och Centerns ungdomsförbund har tillsammans utarbetat ett program om utveckling för global jämlikhet. Det är ännu bara ett förslag, men det skall diskuteras på våra riksstämmor i nästa månad. Jag är glad över att centerns organisationer inser vikten av global jämlikhet. Vi kommer också att gå ut med ett brett studium av dessa frågor inom våra organisationer. Ingen människa har rätt att leva på andras bekostnad. Lika litet som förtryck av minoriteter kan tillåtas, lika litet kan det tillåtas att en minoritet lever i överflöd på majoritetens bekostnad. Vi kan inte längre acceptera en utveckling mot allt större orättvisor mellan världens länder och folk. En värld i fred kan aldrig skapas så länge orättvisorna och klyftorna består och växer. Risken för internationella konflikter är uppenbara i en värld, där miljoner människor inte har tillgång till arbete, mat och livets nödtorft. Vi måste sätta in vårt land och vårt folk, vår livssituation och vår standard i det stora globala jämlikhetsperspektivet. Jag beklagar utskottsmajoritetens trångsynthet och yrkar bifall till reservationen 1, där centerns ledamöter i utskottet begär en parlamentarisk utredning.

Herr talman! Alldeles innan talmannen ajournerade sammanträdet för middagsuppehåll angrep herr Andersson i Lycksele ganska indignerat de två moderata reservationerna nr 7 och 10, vilket föranledde mig att begära ordet för replik. Eftersom det inte passade då, har jag nu fått ordet för att bemöta herr Anderssons. angrepp. Herr Andersson menade att moderata samlingspartiet ville hindra att humanitär hjälp kom nödlidande människor i Cambodja till del. Det är naturligtvis inte sant. Vad vi'sagt i reservation 7 är att så länge den nuvarande. omänskligt hårda regim som nu har makten i Cambodja inte tillåter humanitära organisationer tillträde till landet är det helt meningslöst att sända biståndet dit. Därför, har vi sagt i reservationen, bör bistånd till Cambodja tills vidare — observera tills vidare — ej förekomma. [ reservation nr 10 har vi påpekat att de båda Victnam efter återföreningen är den största mottagaren av svenskt bistånd. Vi har också konstaterat att regeringen tycks förbereda en bestående hög nivå på biståndet ull Vietnam. Det finns naturligtvis ingen anledning att diskutera i dag om så skall bli fallet elter inte. Vad vi sagt i reservation 10 skall ses som ett uttryck för åsikten att riksdagen inte skall bindas av regeringen för några långsiktiga engagemang. Riksdagen måste förbehålla sig full handlingsfrihet rörande biståndsanslagens fördelning när beslut därom skall fattas. : | Vad slutligen beträffar det moderata kravet på omförhandling rörande det ekonomiska ansvaretför skogsprojektet som är under utförande i Vietnam är bara att säga att det kan inte vara rimligt att Sverige skall svara för kostnadsökningar som beror på förhållanden som Sverige inte råder över. Någon större indignation över denna omtanke om svenska biståndsmedel är verkligen inte motiverad.
Herr talman! Det finns'av flera skäl ingen anledning att nu förlänga debatten. Låt mig bara konstatera att moderaternas reservation angående Cambodja talar om att det tills vidare inte bör förekomma något humanitärt bistånd. Utskottsmajoriteten säger i betänkandet att om sådana kanaler öppnas som gör det möjligt att effektivt bispringa nödlidande människor i Cambodja bör Sverige stå fast vid sin uttalade beredvillighet att lämna humanitärt bistånd. Ett bifall till reservationen skulle, om jag förstår det rätt. omöjliggöra för regeringen att under kommande budgetår gå in med humanitärt bistånd i Cambodja, oavsett hur utvecklingen blir där. När det gäller Vietnam talar nu herr Turesson om handlingsfrihet och sådant. Jag kan inte finna att det står någonting om det i reservationen, utan där står det klart att man på sikt inte kan acceptera att Vietnam prioriteras i biståndssammanhang på det sätt som nu sker. Det måste innebära att man aviserar en nedbantning av biståndet till Vietnam. Herr Björck i Nässjö var inne på det, kopplat till den attack som man nu gör från borgerligt håll mot biståndet till Cuba. Han drog en parallell där, och jag sade att mot bakgrund av det växande inflytande som moderaterna tycks ha på borgerlig biståndspolitik är detta alarmerande. Slutligen måste det än en gång slås fast att tyvärr är det Vietnam som drabbas av kostnadsstegringarna i fråga om Bai Bang-projektet.
Herr talman! Herr Andersson i Lycksele inledde sitt senaste anförande med att säga att han inte fann någon anledning att förlänga debatten. Jag vill bara konstatera två saker: dels att herr Andersson har en sällsynt livlig fantasi när han läser våra reservationer, dels att han har förlängt debatten. Internationellt utvecklingssamar

Herr'talman! Ärendebelastningen i kammaren gör det omöjligt för justiticutskottet att här till kammarens protokoll före en redogörelse för de många livliga och engagerade debatter som vi har fört kring justitieutskottelts betänkande nr 37. Vi har med all rätt haft de många debatterna eftersom detta är ett ärende som länge har funnits med i den politiska debatten och som vi med glädje äntligen hälsar som en proposition till riksdagen, nämligen förslag om att fylleristraffet skall avskaffas. Redan 1963 fick vi en utredning om formerna för samhällets åtgärder då det gäller att ta hand om berusade personer på allmän plats. År 1968 fick vi ett betänkande som bröt totalt mot den priricip vi haft dittills, alltså att anse fylleri som kriminellt. Det blev nu ett förlegat betraktelsesätt. De remissinstanser som tillstyrkte förslaget var också helt eniga. Men sedan dess har förslaget endast funnits med i principdiskussionerna. Det är först till detta riksmöte som vi har fått en proposition i ärendet. I propositionen 113 säger departementschefen att fylleristraffutredningen har givit anvisningar på ett behandlingsprogram som motsvarar mycket högt ställda krav när det gäller vården av akut berusade personer. Han säger emellertid att det av flera skäl är mindre ändamålsenligt att koppla 'samman frågan om fylleristraffets avkriminalisering med en så långtgående och resurskrävande satsning på vårdområdet som utredningens förslag innebär. Då är att märka att utredningen i mycket hög grad tog upp vårdresurserna. Man föreslog bl.a. akutvårdskliniker i de största städerna i landet och på 15 andra orter. Departementschefen säger att frågan om de grundläggande principerna för nykterhetsvården kommer att tas upp i ett annat sammanhang, nämligen vid behandlingen av socialutredningens slutbetänkande. Därför har han i propositionen föreslagit att man vid ett försök i Landskrona skall pröva nya principer. Förhandlingar skall tas upp med resp. huvudmän för att utröna huruvida man kan få sjukvårdspersonal stationerad på vissa polisstationer. I propositionen sägs vidare att det, trots att vårdfrågorna verkligen inte är lösta, inte längre är försvarligt att ytterligare skjuta upp en avkriminalisering av fylleriet. Därför föreslås i propositionen att en lång Fylleristraffets rad straffbestämmelser kring fylleriet skall avskaffas. Dit hör lagen om omhändertagande av berusade personer. I justitieutskottets betänkande — jag vill framhålla att det är avgivet av ett i stort sett enigt utskott och bl.a. grundar sig på de erfarenheter som utskottet har gjort vid ett studiebesök vid avgiftningsstationer i Polen —- ägnas ändå den största delen av intresset åt vårdfrågorna. Vi har i betänkandet bestämt tagit avstånd från motionen 2275, i vilken yrkas uppskov med behandlingen av propositionen. Motionen utgick ifrån att förslaget till reform av körkortsreglerna icke skulle bli föremål för behandling detta riksmöte. Det har det blivit - det behandlas av trafikutskottet. Vi har därför funnit att det inte finns någon anledning att uppskjuta behandlingen av frågan. Vi har tagit ställning till en lång rad frågor som intimt hör samman med förslaget om en avkriminalisering av fylleri på allmän plats. Vi har också diskuterat om det är lämpligt att, som nu kommer att bli fallet, polisinstruktionen och lagen om tillfälligt omhändertagande blir de två riktpunkterna för polisens ställningstagande vid omhändertagande av berusade personer. I en motion har det föreslagits att man skall sammanslå dem till en enda lag. Vi har funnit att det finns skäl som talar för en enda lag. Men dessa skall vägas mot det förhållandet att det. enligt de hearings vi haft med poliser, hittills har fungerat bra. Vi säger att det är en avgörande principiell skillnad mellan polisinstruktionen och lagen om tillfälligt omhändertagande när det gälter syftet med ingripandena. Utskottet menar att målsättningen bör vara att skapa en helt ny ordning för samhällets åtgärder beträffande den som påträffas berusad på allmän plats. I den nya ordningen blir omhändertagandet av en berusad person också i praktiken helt artskilt från andra omhändertaganden, och reglerna för ett sådant omhändertagande och dess följdåtgärder bör också skiljas från reglerna om omhändertagande av renodlade ordningsskäl. Därför föreslår utskottet liksom departementschefen att regler för omhändertagande av berusade personer upptas i en särskild lag. Men vi vill också mycket starkt framhålla att det är nödvändigt med särskilda åtgärder för att den berörda gränsdragningsproblematiken skall kunna bemästras i den praktiska tillämpningen. Den blir självfallet mycket viktig. Tillämpningsföreskrifter och anvisningar bör därför utfärdas till ledning för den enskilde polismannen. Vi menar också att tillämpningen bör följas med särskilt stor uppmärksamhet. Om det uppkommer svårigheter bör dessa skyndsamt leda till en omprövning av lagregleringen. Vi har emellertid ägnat större delen av vårt intresse och våra diskussioner åt vårdfrågorna. Som jag nämnde förut har departementschefen inte tagit upp fylleristraffutredningens tankegångar i fråga om akutkliniker. Han pekar på att vårdresurserna f.n. är otillräckliga. Vi menar alt förslaget berör endast ett delproblem i eu mera övergripande frågekomplex. nämligen principerna för en socialvård där steget tas fullt ut till en helhetssyn med samordning av olika insatser för att effektivt bearbeta de många skiftande sociala problem som uppkommer i det mo = Nr 131 derna samhället.

Till skillnad från departementschefen vill vi emellertid uttala — avskaffande, m.m. som vår bestämda mening att det redan i samband med fylleriets avkriminalisering måste läggas fast en bestämd målsättning för behandlingen och vården av de personer som omhändertas enligt den nya lagen. Utgångspunkten bör enligt utskottets mening vara alt akutvården skall vara en social-medicinsk och inte en polisiär uppgift och att akutvården skall ingå i en behandlingskedja, där de övriga leden utgörs av fysisk och psykisk rehabilitering och social omvårdnad i stort. Vi menar att det är mer realistiskt att nu i största möjliga utsträckning sträva efter att utnyttja de resurser som finns inom sjukvården och inrätta vårdenheter för berusade personer i anslutning till sjukhusen. Detta står i huvudsaklig överensstämmelse med önskemålen i motionen 2264. Utskottsmajoriteten vill emellertid inte helt avvisa tankegångarna i propositionen att man skall försöka knyta sjukvårdspersonal till polisstationerna. Anledningen till att vi inte ställer oss helt och hållet positiva härtill är att vi inte vet om det över huvud taget går att genomföra. Vi hävdar mycket bestämt att vården skall knytas till den ordinarie nykterhetsvården och sjukvården. Att knyta sjukvårdspersonal till polisstationerna bör enligt vår mening ses som en provisorisk anordning i avvaktan på utbyggnaden av en annan vårdform, som vi redan har tagit principiell ställning till. Vi vill inte motsätta oss att man utvärderar de försök som görs i Landskrona, men vi har bedömt detta vara ctt alltför litet underlag för det framtida ställningstagandet. Därför anser utskottet att riksdagen bör uppdra åt regeringen att ta kontakt med vederbörande huvudmän för att undersöka möjligheterna att sätta i gång flera försök. Man skall vid dessa överläggningar försöka få fram en inventering av de lokala förutsättningarna för den vård som utskottet förordat. Vi önskar att re " sultatet av dessa överläggningar jämte en plan för den utökade försöksverksamheten snarast skall redovisas för riksdagen. Denna verksamhet bör utformas så att den efter en utvärdering kan ligga tll grund för beslutet om den planmässiga utbyggnad av vårdenheter som är ett nödvändigt komplement till lagen om avkriminalisering av fylleri på allmän plats.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att denna reform -— avkriminalisering av fylleristraffet — är ytterst välkommen. Under årens lopp har denna fråga varit föremål för ganska stor uppmärksamhet. Fylleristraffet har till sin funktion och utformning hittills verkat inhumant och klassdiskriminerande. Många är de protester som har kommit till uttryck mot fylleriböter, anmälnings och registreringsförfarande samt tvångsintagning på sluten anstalt med förutbestämd vårdtid. Från vårt parti välkomnar vi således reformen som sådan. Men tyvärr måste vi tillstå att denna reform är mycket dåligt förberedd. Praktiskt taget inga grundläggande åtgärder har vidtagits för att ge reformen en = Nr 131 rimlig chans att praktiskt fungera. Det skulle ha varit ytterst värdefullt Onsdagen den om reperingen på grundval av fylleristraffutredningens betänkande för 19 maj 1976 anstaltat om försöksverksamhet. Det hade varit värdefullt om vi i dag haft en sådan grund för vidare utformning av vården. Fylleristraffets Det skulle också ha varit ytterst värdefullt, ja avgörande, om regeringen — avskaffande, m.m. klarat ut frågan om huvudmannaskapet och ställt i utsikt ekonomiska garantier för reformens praktiska funktion och utformning. Som det nu är kommer man inte ifrån att karakterisera reformen som minst sagt en halvmesyr. Detta är ytterst beklagligt, anser vi. Den står inte heller i överensstämmelse med ambitionen att ge de alkoholskadade den sociala och medicinska hjälp som är nödvändig. Som ett led i förberedelserna för sitt arbete har utskottet bl.a. besökt Polen och studerat vårdfrågorna där. Vi kan konstatera att man i Polen har ett mycket väl utbyggt kliniksystem, som baseras på invånarantalet. Man har en klinik på exempelvis varje 100 000-tal invånare i städer och kommuner. Dessa städer och kommuner är praktiskt taget ålagda att inrätta sådana fristående kliniker. Jag tror inte att jag säger för mycket om jag konstaterar att utskottet var mycket imponerat av denna vårdform. Där fanns nödvändig utbildad personal. Där fanns klara gränser för var de polisiära och vårdande organens uppgifter gick isär. Det var ett system som i allt väsentligt kan utgöra ett föredöme att sikta på i en framtid kanske också i vårt land. Vi har emellertid att utgå från andra premisser i vårt land, inte minst med hänsyn till personella och andra faktorer. 1 vår motion och i åtföljande reservation har vi inte uttalat oss för fristående kliniker, vilket föreslogs av fylleristraffutredningen på sin tid. Vi anser det nämligen vara bättre och ändamålsenligare att knyta denna verksamhet till sjukhusens akutmottagningar. Att sjukhusens akutmottagningar försågs med lämpliga lokaler och med utbildad personal, inklusive beredskapspersonal, skulle också ha den fördelen att personalen inte enbart behövde syssla med vården av alkoholpåverkade personer. Den skulle enligt vår mening också kunna ha andra gängse uppgifter inom sjukhusens ram. Det handlar alltså om att integrera verksamheten med övrig sjukhusvård och sjukvårdsverksamhet. Justitieutskottet ansluter sig, liksom socialutskottet gjort i sitt yttrande, till förslaget i vår motion om att behandlingen av personer som omhändertagits för fylleri skall ske i anslutning till sjukhusen och framför allt att vården skall ges utanför polisstationerna. Som fröken Mattson erinrade om, har utskottet skrivit mycket positivt, men sedan sträcker sig inte välviljan så värst mycket längre. Man vill inte vara med om att riksdagen begär en plan för utbyggnad av akutklinikerna. Man avger med andra ord en läpparnas bekännelse men vägrar att i konkret handling ge reformen ett reellt innehåll. I fortsättningen av utskottets betänkande kritiseras regeringen för underlåtenhet i förberedelserna av den ifrågavarande akutvården. Man säger 167 att den av regeringen föreslagna försöksverksamheten på polisstationerna är mindre väl förenlig med utskottets ställningstagande, och jag instämmer i den kritiken. Men i nästa andetag är man trots allt beredd att gå med på försöksverksamhet på polisstationerna. För vår det kan vi inte vara med om detta: Polisstationerna tror jag är ytterst olämpliga som vårdorgan i det här sammanhanget. | Som jag tidigare nämnde, har utskottet varit ute och rest en del. Vi har också besökt polisstationer, bl.a. ett nytt polishus i Trollhättan. Jag vet inte om det ens är invigt, så nytt är det, men jag tror att utskottets ärade ledamöter är överens med mig om att de arrestlokaler som finns i detta nya hus i det här avscendet är helt otidsenliga. Det är separata arrestlokaler, isolerade rum, och det kan inte vara riktigt att satsa på en försöksverksamhet under sådana omständigheter. Troligen blir det också oerhört svårt att knyta läkare och annan sjukvårdspersonal till polisstationerna. Det är en illusion att tro att man kan få ut något positivt av en sådan försöksverksamhet. Jag tror att det är en felsatsning över huvud taget. Fröken Mattson talade om att man måste anpassa våra resurser. Jag skulle vilja säga att när det gäller satsningen på försöksverksamhet på polisstationerna så är det inte fråga om en anpassning utan snarare en direkt felsatsning som inte kommer att ge något som helst resultat. Jag har för mig att i varje kommun och på varje större plats — i varje fall där det finns polisstation — finns det också en läkarmottagning av något slag. Det vore naturligtvis mera ändamålsenligt att redan från början knyta den här verksamheten till sjukhus och andra läkarmottagningar, alltså till redan existerande vårdformer. Vi vill nog säga att det finns erforderligt underlag för vårdens utformning genom den försöksverksamhet som genomfördes vid Ulleråkers sjukhus 1967. Det skulle vara betydligt bättre och förnuftigare att satsa ekonomiska medel och personella resurser för påbörjande av vård i anslutning till sjukhusen och till de akutmottagningar vi har. Så några ord om den ekonomiska frågan. Statskassan tar in ca 4 miljarder kronor i form av skatteintäkter på vin och sprit. Det är naturligtvis rimligt att pengar tas härifrån för att täcka de kostnader som kommuner och landsting kan komma att få i det här sammanhanget. Det går inte att skjuta frågorna framför sig. Jag tror det är nödvändigt att riksdagen uttalar en mycket bestämd mening om att staten måste ta kostnadsansvaret. Alla i denna församling känner ull kommunernas och landstingens ckonomiska svårigheter fin. Det är orimligt att fatta statliga beslut och överlasta den praktiska utformningen och kostnadsansvaret på kommunerna. Det kommer att urholka reformen. En så ytterst angelägen reform måste man satsa medel för att genomföra.

Man kan inte bara göra en läpparnas bekännelse. Man måste i handling ge uttryck för sin vilja och fatta beslut om dels en plan för akutkliniker som tillförsäkrar alkoholmissbrukarna vård i största möjliga utsträckning, dels i konsekvensens namn ställa medel till förfogande. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3.

Ambitionen och viljan har inte saknats. Förslag om avkriminalisering av fylleriet väcktes i riksdagen redan under 1800-talet och har alltsedan dess varit en ständigt aktucl fråga. Företrädare för alla partier har ihärdigt motionerat i liberal och vårdinriktad anda. Att brott som begås av berusad skall bestraffas är en sak. Berusningen befriar inte från straff. Ett förargelseväckande beteende, ett ofredande, ett antastande osv. som nål! en viss svårighetsgrad måste kunna beivras. En helt annan sak är naturligtvis att bestraffa berusningen som sådan. Det är som regel inte förenligt med vår kännedom om fylleriets bakgrund och principerna i modern nykterhetsvård. Dessutom — oavsett inställningen i skuld och brottsfrågan — måste man naturligtvis alltid kunna ingripa och på lämpligt sätt omhänderta en gravt berusad person för hans egen, hans anhörigas och omgivningens skull. Det är mot den angivna bakgrunden, herr talman, ägnat att förvåna att det har tagit så lång tid i vårt socialt progressiva land innan vi kunnat ta steget fullt ut mot en avkriminalisering av fylleriet. De flesta länder har redan gjort rent hus med den traditionella straffsynen på det här området. Det gäller bl.a. våra grannländer Finland, Norge och Polen. I Danmark gäller fortfarande formellt vissa straffbestämmelser, men de tillämpas inte längre i praktiken. Tidsutdräkten i vårt lund kan möjligen förklaras av det allt starkare kravet att ersätta fylleristraffet med meningsfulla behandlingsåtgärder, för vilka man ansett sig sakna erforderliga resurser under överskådlig tid. Man har inte velat riskera att hamna i ett laissez-faire-system, där vinningen på den straffrättsliga sidan helt skulle äventyras av eu I det närmaste obefintligt vårdsystem. Å andra sidan: Det finns ingen anledning att i det här läget konstruera ursäkter för att ingenting har skett under så många år. Det blir så lätt en beskrivning av den obotfärdiges förhinder. Nog kunde man ha handlat snabbare utifrån fylleristraffutredningens förslag, avgivet i betänkandet Bot eller böter 1968. En i det närmaste helt samstämmig remisskör sjöng förslagets lov. Men bättre sent än aldrig. Och nu kan vi glädja oss åt en betydande kriminalpolitisk händelse. Men då gäller det också att inte försitta möjligheterna att följa upp den här händelsen med bestämda vårdinsatser och med klara bestämmelser för hur och när ett omhän 170 dertagande av en berusad person skall ske. Justitieutskottet har, som vi hört, inte sparat någon möda för att skapa ett så brett och informativt beslutsunderlag som möjligt. Vi har haft ingående hearings med expertis och också gjort värdefulla iakttagelser av behandlingsåtgärder vid bl.a. polska tillnyktringsstationer. För egen del har jag tagit avgörande intryck av den vårdinriktade attityd som delgetts oss på ett övertygande sätt vid dessa hearings och studiebesök av olika stag. Jag har kommit till klar insikt om att berusningen — kanske mer än något annat avvikande beteende — är något som hänger samman med social anpassning, eller om man så vill missanpassning, och som har många vårdmässiga konsekvenser. Frågan måste alltså tacklas utifrån den utgångspunkten! Låt mig så, herr talman, säga något om utskottsförslaget till de delar det berör de frågor som behandlas i motioner som jag medverkat till. dvs. 2253 och 2262. Enligt min och många andras mening är regeringsförslaget något av en halvmesyr, främst då det gäller vårdfrågorna. En begränsad försöksverksamhet har fått ersätta en bestämt utformad plan för utbyggnad av våra institutionella vårdresurser för de berusade. I och för sig uttrycker justitieministern sympati för ett kliniksystem. Men det faller, såvitt man kan förstå, på de stora kostnaderna och på de ”vårdorganisatoriska och personalmässiga problem, som inte lämpligen kan bedömas isolerade från andra frågor på social och sjukvårdspolitikens område” — enligt föredragandens uppfattning. Med andra ord — herr Sträng har hållit herr Geijer i så strama tyglar att ekipaget fått finna sig i, i det närmaste i varje fall, på stället marsch! Men jag förmodar att statsrådet Geijer inte har något emot att justitieutskottet och förhoppningsvis nu hela kammaren ger värdfrågorna en betydande skjuts framåt! För det är just det utskottets förslag handlar om, även om det får ske etappvis. Grundprincipen har utskottet givit i den bestämda målsättningen - som vi har hört utskottets vice ordförande fröken Mattson återge — att akutvården skall vara en socialmedicinsk och inte en uppgift och att akutvården skall vara en socialmedicinsk och inte en polisiär uppgift och att akutvården skall ingå i en vård och behandlingskedja, där de övriga leden utgörs av fysisk och psykisk rehabilitering och social omvårdnad i stort. Vården skall ges inom nykterhetsvårdens eller sjukvårdens ram utanför polisstationerna. Under den tid man enligt utskottets modell om en utbyggd försöksverksamhet prövar sig fram mot ett mer definitivt institutionssystem kan man inte bortse från de praktiska svårigheterna. Jag har i grunden samma uppfattning, herr talman, som uttrycks I reservation nr I av herr Pettersson i Västerås. Självfaltet strider en verksamhet med anknytning av sjukvårdspersonal ull polisstationerna mot den angivna målsättningen. Men det bästa får inte bli det godas fiende. I ett särskilt yttrande har jag understrukit att endast i undantagsfall vårdåtgärderna får kopplas till polisstationerna. Men i avbidan på att ell institutionellt vård och behandlingssystem för berusade personer kommer till stånd kan det inte undvikas att så kan komma att ske. Inte minst med hänsyn tull de skiftande lokala förhållandena kan — Nr 131 det inte uteslutas att den utbyggda försöksverksamhet, som utskottet Onsdagen den föreslår, även måste inkludera vårdåtgärder på annan plats än på sjukhus 19 maj 1976 d resp. vårdcentral. Då är det naturligtvis angeläget av framhålla, att: vård på en polisstation mera är att betrakta som ett ofrånkomligt provisorium — Fvlleristraftets än som ett led i en försöksverksumhet, enligt regeringsförslagets modell, — avskaffande, m.m. med syfte att eventuellt bygga in vårdresurserna på våra polisstationer. I sammanhanget är det viktigt att också framhålla att den utbyggda försöksverksamheten inte skall testa bärkraften i den angivna målsättningen. Vårdinriktningen är given. Försöksverksamheten skall syfta till alt skapa eu bättre underlag för bedömningen av organisatoriska och administrativa arrangemang med hänsyn till de lokala förutsättningarna och de premisser som kan komma att föreligga i samband med och som ett resultat av statsmakternas ställningstagande till socialutredningens förslag i olika avseenden. Då det gäller finansieringen av försöksverksamheten har jag funnit det angeläget att verksamheten skall bestridas av statsmedel. Först då finns det anledning tro att den verkligen kommer till utförande enligt våra intentioner och utan onödig tidsutdräkt. Detta på förhand bestämda finansieringsansvar minskar naturligtvis inte utrymmet för givande diskussioner med sjukvårdshuvudmiännen om på vilket sätt verksamheten skall läggas upp. Det blir — utgår jag från — på sedvanligt sätt en dialog parterna emellan om skäligheten av kostnaderna för erforderliga anordningar. Utskottet har välvilligt uttalat att den föreslagna försöksverksamheten - också bör ”i begränsad utsträckning omfatta kontroll av alkoholhalten i blodet hos de omhändertagna i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anförs i motionen 2253”. dvs. den av mig väckta motionen. I reservation nr 3. avgiven bl.a. av den soctialdemokratiska gruppen och med fröken Mattson som första namn, har motionens syfte beskrivits på ett helt korrekt och informativt sätt. Mitt motionsönskemål är, som där anges, att kontroll av alkoholhalten i blodet skall ske rutinmässigt vid omhändertagande av berusade personer, i syfte att dels underlätta polisens beslutsfattande när det gäller åtgärder i samband med omhändertagandet, dels ge nykterhetsnämnderna ökade möjligheter att komma i kontakt med personer som har eller är på väg att få alkoholproblem. I avvaktan på uppbyggnaden av alkoholkliniker bör provtagningen handhas av polisen, som för ändamålet bör ges tillgång till erforderlig provutrustning. Emellertid har reservanterna, som vi hört, från ”principiella synpunkter” invänt att ett genomförande av motionsförslaget skulle förutsätta lagstiftning av ett förslag som f. n. endast förekommer då misstanke om brou föreligger. Det skulle med andra ord innebära att jag föreslagit ett tvångsmedel. På den punkten föreligger, herr talman, som också klart framgår av utskottstexien, ett uppenbart missförstånd. Provtagning skall vara regel. dvs. skall ske rutinmässigt, men får inte — jag vill understryka det — 171 ske mot den omhiändertagnes uttryckliga vilja. Det kan alltså icke på något Onsdagen den om åtgärden ytterst syftar till adekvat vård av den berusade, får den 19 maj 1976 icke — jag upprepar det — företas med ivång. Ett sådant tillvägagångssätt oo skulle f.ö. kunna motverka behandlingssyftet. Tekniskt är det numera Fylleristraffets som regel inte några svårigheter att klara den här provtagningen med Så några ord om lagregleringen.

Men därutöver bör rättsläget vara oförändrat. De fall som hitintills bedömts som fylleri jämte t.ex. ofredande i konkurrens skall även fortsättningsvis bedömas som fall av separat ofredande. Detta är också utskottets mening. Måhända föreligger här en risk för att man i rättstillämpningen för straffbarhet kommer att kräva alltmer kvalificerade förargelseväckande beteenden, antastanden och ofredanden. Utvecklingen på den punkten måste förvisso följas med stor uppmärksamhet. Mycket skulle slutligen, herr talman, vara att säga om lagregleringen vid omhändertagande av berusad person. Självfallet måste man undvika osäkerhet om det rätta lagstödet i en akut situation. Risk för godtycke måste elimineras. Gränsdragningsproblemen måste i god tid uppmärksammas. Inte blir det lätt för den enskilde polismannen att välja mellan den nya lagen om omhändertagande av berusad person, lagen om tillfälligt omhändertagande och de befogeneter som ges honom i rättegångsbalken, i nykterhetsvårdslagen och i polisinstruktionen, med andra ord, om man så vill, fem författningar. Sjätvfallet måste, såsom utskottet framhåller, tillämpningsföreskrifter och anvisningar utfärdas till ledning för den enskilde polismannen, och tillämpningen måste följas med den allra största uppmärksamhet. Uppkommande svårigheter bör skyndsamt leda till en omprövning av lagregleringen. Utitrån de krav på en enhetlig lagstiftning på det här området som jag varit med om att framföra i motionen 2262 kan jag till nöds vara med om en prövotid. Men jag har mina dubier; det vill jag klart säga ifrån. Det är egentligen synd att man genom osäkerheten i lagregleringen måhända kan äventyra förslagets goda syfte. I förhoppningen att så inte skall bli fallet — dvs. i förhoppningen att mina farhågor är överdrivna — ber jag emellertid att få yrka bifall till utskottsbetänkandet i alla delar.
> Herr talman! Vi har noterat inom utskottet att herr Nyquist i ganska 172 väsentliga delar har fall från de ursprungliga kraven på en blodprovs tagning.

Jag vill endast påpeka att det är herr Nyquists cgna resonemang som ligger bakom ordalydelsen i reservationen 2, som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill bara till det som fröken Mattson senast anförde säga att det inte finns någon som helst motsägelse mellan det som jag nu anförde från talarstolen och det som har skrivits i motionen. Det är utifrån de synpunkter, som jag gärna vill företräda, självklart att man skall se till den berusades bästa och möjligheterna att genom socialvård, nykterhetsvård eller på annat sätt hjälpa honom eller henne på traven. Det skulle vara bra vid bedömningen av fallen inte bara på polisstationen utan framför allt inom nykterhetsvården om man hade tillgång till ett promilleprov, eftersom viss expertis anser att det kan vara utslagsgivande för möjligheterna att spåra dels existerande alkoholbesvär, dels också kommande alkoholbesvär.

Herr talman! Fröken Mattson har redan nämnt att vi i utskottet har varil i stort sett eniga, och det vill jag understryka. Det kommer f. ö. säkert att framgå av protokollet. Flera av oss kommer där att framföra i stort sett samma synpunkter. Jag vill också understryka att utskottet enhälligt uttalar sin stora tillfredsställelse över att regeringen nu lagt fram det här förslaget, som vi länge önskat. Vi har länge sett fram emot ett förslag om fylleristraffets avskaffande. Här har förut nämnts att riksdagen på förslag av första lagutskottet och som resultat av motioner redan år 1962 begärde en utredning. som vi fick 1963, och sedan kom betänkandet 1968. Mcn det skulle komma att dröja ännu åtta år innan vi äntligen fick en proposition i ärendet. Detta är anmärkningsvärt. Andra länder har tidigare genomfört den här reformen. Redan i första lagutskottet företog vi resor till Finland för att studera problemen, och justitieutskottet har varit även i Polen. Det är som sagt anmärkningsvärt att denna reform genomförts exempelvis i Polen långt tidigare, redan 1959. Jag finner det angeläget i sammanhanget att också erinra om alt utskottet helt ansluter sig till departementschefens uppfattning att en avkriminalisering inte kan få påverka den sedan lång tid upprätthållna grundsatsen i brousbalken att självförvållat rus inte får föranleda att en gärning inte anses som brott. Utskottet understryker särskilt att fylleriets avkriminalisering inte får leda till generell straffrihet för straffbara beleenden som vanligtvis äger rum under rusets inverkan. En mycket viktig fråga är givetvis den om omhändertagande av berusade personer.

Socialutskottet har hörts i det här ärendet och anser liksom justitieutskottet det mest realistiskt att i största möjliga utsträckning utnyttja befintliga resurser inom sjukvården och inrätta vårdenheter för berusade personer i anslutning till sjukhusen. | Därför förordar utskottet att riksdagen uttalar sig för en målsättning som innebär att omhändertagandet av berusade personer skall förbindas med akutvård och att vården skall ges inom nykterhetsvårdens eller sjukvårdens ram utanför polisstationerna. Trots att den av regeringen förordade försöksverksamheten med anknytning av sjukvårdspersonal till polisstationerna således inte är förenlig med denna målsättning är utskottet, såsom här har nämnts, i nuläget berett att acceptera den som ctt provisorium. Men utskottet uttalar sig för ytterligare försöksverksamhet enligt den modell som förordas av utskottet. Det är värdefullt att vi härigenom får fram olika alternativ som sedan kommer att utvärderas. Enligt utskottets uppfattning bör försöksverksamheten bestridas av statsmedel. Av fröken Mattsons anförande framgick att utskottets sex — Fyleristraffets socialdemokrater på denna punkt har avgivit en reservation. Utskotts — avskaffande, m.m. majoriteten har emellertid den bestämda uppfattningen att det med hänsyn till landstingens och primärkommunernas ekonomiska situation är nödvändigt att staten tar på sig kostnaderna för försöksverksamheten om en sådan skall kunna komma till stånd i önskad omfattning. För att staten skall ta på sig kostnaderna talar också, som här har framhållits, statverkets inkomster av alkoholförsäljning. I reservationen 3 från socialdemokraterna och vpk:s representant motsätter man sig, som herr Nyquist nämnde, den av honom i motion framförda tanken att försöksverksamheten också i begränsad omfattning bör omfatta kontroll av alkoholhalten i blodet hos de omhändertagna. Utskottsmajoriteten tillstyrker den tänkta provtagningen, men endast på det bestämda villkoret att den icke får ske mot den omhändertagnes vilja. Herr Nyquist har närmare utvecklat den här frågan och jag kan begränsa mig genom att instämma i vad han anfört. Herr Pewuersson i Västerås har talat för sin reservation nr 1, i vilken han konsekvent följer upp sin motion nr 2264. Alla inom utskottet har stor förståelse för de synpunkter han här framför, men utskottets majoritet anser att utskottets förslag är mer realistiskt i nuläget med hänsyn till de begränsade tillgängliga resurserna. Här har också erinrats om att utskottet uttalat sig för att det ”varit värdefullt om regeringen under den tid som fylleristraffutredningens betänkande övervägts inom regeringskansliet initierat en försöksverksamhet som nu kunde. ha legat till grund för ställningstagandena om utformningen av den ifrågavarande akutvården. Det skulle också ha varit till fördel om de överläggningar med vederbörande huvudmän för sjukvården som aviseras i propositionen hade ägt rum.” Det här uttalandet har föranlett ett särskilt vtitrande av fem socialdemokrater. Utskottets uttalande är till sin form milt men i sak starkt. Jag vill fästa uppmärksamheten på att utskottets värderade vice ordförande inte återfinns under det särskilda vttrandet. Till slut vill jag framhålla att den reform som riksdagen nu beslutar om är betydelsefull. Det är emellertid viktigt att den följs upp ordentligt med förslag till definitiv lösning av vårdfrågorna. Dagens beslut är endast början till en mycket viktig reform. Herr talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Schötts konstaterande att vi i utskottet varit mycket eniga om målsättningen är naturligtvis riktigt. Men jag beklagar -— och 175 det var närmast därför jag begärde ordet igen — att inte enigheten sträckte sig längre, att man inte logiskt följde upp det hela. Man borde i konsekvensens namn ha följt intentionerna i vår motion, som man i övrigt har behandlat så välvilligt i utskottet, och stött den linje som vi gått på i reservationen 1. I mitt första inlägg glömde jag att beröra reservationen 2, och jag vill därför passa på tillfället att avge en röstförklaring. Eftersom vi inte är överens med dem som avgivit reservationen 2 om att försöksverksamhet skall äga rum på polisstationerna, så är vi inte heller intresserade av att medel används för en sådan försöksverksamhet. Skall en försöksverksamhet äga rum skall den — det har vi klart sagt — ske i anslutning till sjukhusen. Därför kommer vi från vår partigrupps sida att lägga ner våra röster vid en votering om reservationen 2.